Herr talman! I likhet med förra året har centern yrkat på en ökning av televerkets inleveranser av överskott till statsverket, vilket också folkpartiet har gjort. Eftersom vi alltså framförde samma motionskrav förra året och eftersom Olle Grahn redan har motiverat det krav som på den här punkten har framförts i reservationerna, tänker jag inte förlänga debatten genom att uppehålla mig vid detta utan vill, herr talman, helt kortfattat yrka bifall till reservation nr 2. Reservation nr 3 har berörts av både Per Stenmarck och Olle Grahn, och jag finner ingen anledning att från vårt håll utveckla detta ytterligare. Jag yrkar därför bifall också till den reservationen. Jag yrkar i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Televerkets huvuduppgift är att i hela landet erbjuda och underhålla allmänna telekommunikationer så att telenätet fungerar på ett tillfredsställande sätt för alla abonnenter, i storstad såväl som i glesbygd. Det gäller teletrafik för tal, text och data. Telekommunikationerna skall vara av god kvalitet och erbjudas till rimliga priser. Televerket torde nu vara den störste investerare vi har i Sverige. Totalt 27 miljarder planeras att investeras under den närmaste treårsperioden. För telenätet är det fråga om 16,5 miljarder, och investeringarna i övrigt avser utrustning som hyrs ut till abonnenter samt radioanläggningar, fastigheter, maskiner och inventarier. Televerket räknar med att vi i Sverige, som första land i världen, under 1987 får ett rikstäckande, sammanhängande digitalt telenät. I anslutning till budgetpropositionen har en rad motioner väckts där man krävt utbyggnader i olika delar av landet för att täcka de behov av ännu bättre telekommunikationer som finns eller väntas uppstå. Utskottet utgår från att den nämnda investeringsvolymen skall vara tillräcklig för att televerket skall klara angiven huvuduppgift och att de framkomlighetsproblem som finns skall kunna lösas med de förslag som nu föreligger. I somliga motioner har det krävts att speciell form av teknik skall användas regionalt inom vissa angivna områden. Utskottet menar att verket självt är bäst lämpat att bedöma teknikfrågan. Huvudsaken är att behovet av telekommunikation kan tillfredsställas. Utskottet anser vidare vad beträffar televerkets servicemål att nätutveckling och nättjänster under kommande treårsperiod skall prioriteras på så sätt att framkomligheten i telefonnätet skall vara runt 98 96. Det är istort sett den nivå man nu ligger på efter den förbättring som skett under det gångna året. Soliditeten, relationen mellan eget kapital och totalt kapital, var 63,6 90 i televerket 1985/86. Vissa prisökningar gör att den 65-procentiga soliditet som riksdagen uttalat sig för kan uppnås på sikt. Det bör kunna ske år 1990. Televerket lyckades, räknat på årsbasis för 1986, uppnå det av riksdagen uppställda räntabilitetskravet, dvs. 3 960 real avkastning. Departementschefen har föreslagit att soliditetskravet — 65 90 — bör ligga fast. Om avkastningskravet — 3 20 realt — skulle vara oförändrat, minskar soliditeten kraftigt på några få år. Upplåningen skulle då behöva ökas. En sådan utveckling vore inte acceptabel. Därför bör avkastningskravet höjas, så att soliditetskravet kan ligga fast på 65 96. Utskottet har enigt ställt sig bakom vad kommunikationsministern i budgetpropositionen här har föreslagit. I enlighet med tidigare riksdagsbeslut har regeringen efter förslag från televerket beslutat att rikssamtalstaxan skall sänkas. Från den 1 januari i år kostar inget telefonsamtal per minut mer än ett samtal till någon 18 mil bort. Så runt är Sverige i telefonhänseende nu. Men avsikten är att det bara skall bli tre avståndstaxor: lokal-, näroch fjärrtaxa. Även kostnaden för utlandssamtal har sänkts. Men inget kan man få gratis. Kompensation för minskade intäkter måste tas ut. Lokaltaxa, inträdesoch abonnemangsavgifter har fått höjas. Detta ligger i linje med de beslut som vi tidigare fattat om en successiv anpassning av televerkets taxor till verkliga kostnader. Bakom dessa tankegångar står nu ett enigt utskott. I motioner från centern och folkpartiet har det krävts att televerkets statskapital skall skrivas upp så, att televerkets inleveranser av ränta till staten skulle ökas kraftigt. Centerns förslag innebär 300 milj.kr. mer, folkpartiet dubblar och föreslår 600 milj.kr. mer än vad regeringen föreslagit. Riksdagen fattade beslut 1984 angående televerkets statskapital. Det gällde då statskapitalets storlek samt hur räntan till staten fortsättningsvis skulle beräknas. Om nu inbetalningarna skulle ökas med 300 resp. 600 milj.kr. innebär det ju att vi får gå ifrån beslutet från 1984, och det har ingen krävt. För att inte göra det svårare för verket då det gäller dess likviditet och soliditet, som vi i annat sammanhang i detta betänkande har bestämt oss för att hålla på en bestämd nivå, 65 96, måste — om centerns och ännu mer om folkpartiets förslag skulle bli verklighet — höjda taxor genomföras, märkbart kraftigt för teleabonnenterna dessutom. Och skulle riksdagen besluta i enlighet med centerns resp. folkpartiets förslag, skulle televerket dessutom i fortsättningen inte kunna vare sig påverka eller förutse sina kostnader. Det skulle bli en märklig sits för ett affärsdrivande verk, om dessa förslag bleve verklighet. Ännu märkligare blir det, om man följer förslagen i en av folkpartiets gruppmotioner, enligt vilken man vill finansiera den ytterligare kostnaden för televerket genom att dels sälja ut befintliga tillgångar — det gäller vissa av televerkets dotterbolag —, dels kostnadsmässigt minska omfattningen av televerkets forskning. Jag vill säga folkpartiets talesman följande. Det företag som man plockar av lönande verksamhet och som man tar ifrån möjligheter till forskning och därmed utveckling — speciellt i en bransch som är stadd i en så snabb utveckling som just den teletekniska — vill man minst sagt inte väl. Det ni föreslår blir ju fråga om rena strypningen. Utskottsmajoriteten säger nej till de kostnadshöjningar som centerns och folkpartiets skilda bud skulle innebära. I vad gäller folkpartiets förslag om stympad forskning kan jag konstatera att folkpartiet står ensamt. Det är positivt. Enligt tradition finns det från de borgerliga partierna nu också krav på att vad man kallar monopol inom informationssektorn, monopol på abonnent Utskottet konstaterar att något legalt monopol inom telekommunikationsområdet i Sverige inte föreligger. Andra än televerket kan och får bygga telenät och erbjuda teletjänster till allmänheten. Dock har televerket ensamrätt på att tillhandahålla viss kundutrustning som ansluts till det allmänna nätet. Detta gäller modem för höga hastigheter och abonnentväxlar. Det föreligger nu en ny konkurrenssituation på teleområdet. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt och lönsamt för stora kunder att exempelvis ta långväga trafik vid sidan av det allmänna telenätet. Därför har det blivit nödvändigt att göra nya överväganden vad gäller vissa delar av telepolitiken och televerkets roll i det sammanhanget. Ett arbete av denna art pågår inom kommunikationsdepartementet. Däri ingår också överväganden om ensamrätten eller monopolet på abonnentväxlarna. Arbetet är snart färdigt för en sammanställning. Någon stor eller förutsättningslös parlamentarisk utredning, som moderaterna, centerpartiet och folkpartiet förespråkar, anser vi andra inte behövs i det läge som föreligger. Till sist några ord om den diskussion som varit i anledning av nya taxor för installation av telefon i fritidshus. Ett PM härom är för övrigt fogat till utskottets betänkande. Vi här i riksdagen har enigt uttalat att televerket skall ta ut verkliga kostnader, utom när det gäller teleabonnemang i permanentbostäder. Fritidshustelefoner har vi alltså uppmanat televerket att ta ut kostnaden för. Taxeomläggningen i detta fall gör nu att kostnadstäckningen i fortsättningen — om man nu inte ändrar igen — blir 30-35 90 mot att tidigare ha varit 10 96. Bl. a. innebär detta att kostnaden för den som har telefon i fritidshuset i fortsättningen inte längre belastar telefonabonnenter i hyreshuset eller det egna hemmet på samma sätt som tidigare. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 17.

Herr talman! Trafikutskottets nyvalde ordförande oroar sig över televerkets ekonomi, om folkpartiförslaget skulle gå igenom om en större inleverans till statskassan med 600 milj.kr.

Det är bra att televerket är på alerten och att man utvecklar företaget, men vi menar att med de vinster och den avkastning televerket har i dag finns det utrymme för att dra in ytterligare 600 milj.kr. till statskassan. Det kan man göra bl.a. genom att sälja ut dotterbolag — det är helt riktigt att det går att skaffa kapital den vägen. Men televerket behöver inte heller ensamt förfoga över de stora belopp som man avser att lägga på forskning. Man kan dra ned på den sidan. Får vi in pengarna till statskassan och låter forskningen ske vid universiteten och högskolorna i stället, skulle vi få en bredare forskning, som kunde bli till nytta för allt näringsliv inom den här sektorn.
Herr talman! Utskottets ordförande underströk den enighet som finns. Det är en enighet som jag tycker är glädjande. Birger Rosqvist talade om stora investeringar inom televerket. Vi är överens om att dessa är bra. Det är också nödvändigt att göra stora investeringar för framtiden, om servicegraden skall kunna upprätthållas. Det är glädjande att rikssamtalstaxan och den internationella taxan kan sänkas. Det är förmodligen en förutsättning för att televerket skall kunna klara sig i en allt svårare konkurrens. Det är också positivt att socialdemokraterna nu tar åtminstone ett halvt steg för att öka konkurrensen beträffande abonnentväxlar. I och för sig är det en omvändelse under galgen, mot bakgrund av att konkurrensen kommer, oavsett om vi vill eller inte. Genom riksdagsbeslut 1984 sker statsmakternas styrning av televerket via en rullande treårsplan. Denna styrning sker bl.a. utifrån målen för televerkets priser, räntabilitet, soliditet m.m. Mot bakgrund av dessa av riksdagen antagna mål har televerket under åren ansökt om att få höja sina priser, vilket regeringen tidigare dock bara i viss utsträckning har medgivit. Det är dessa försyndelser som man nu tvingas komma till rätta med. Det är förmodligen därför som avgiftshöjningarna i vissa fall — som nu sker — blir väldigt stora. Resultatet av denna kortsiktiga politik är att televerket inte har kunnat uppnå de av riksdagen uppsatta målen för räntabiliteten och framför allt för soliditeten. Konsekvensen blir att televerket under de kommande åren tvingas anpassa sina priser till denna utveckling. Det är angeläget att televerkets ledning ges möjlighet att driva företaget på ett rationellt sätt. Steg har tagits i rätt riktning, men det vore också väldigt positivt om televerket så småningom kunde byta företagsform. På det sättet skulle en anpassning ske till den företagsform som alla de viktigaste konkurrenterna har.
Herr talman! Det är inte lättare nu att förstå Olle Grahns argumentering när det gäller att ta ifrån televerket 600 milj.kr.

Följden blir ju att låneverksamheten måste utökas med det belopp som Olle Grahn nämner. I slutändan blir det abonnenterna som får betala det hela genom högre taxor. Så till forskningen. Det är väl ändå tack vare den forskning som televerket så intensivt har bedrivit, och vill fortsätta att bedriva, som Sverige är ett av de länder i världen som har det bäst fungerande telenätet. Vi har också den största telefontätheten. Vidare är taxorna, som sagt, förhållandevis låga jämfört med andra länder. Vi behåller vår ledande ställning på detta område, och det är det som arbetet går ut på. Digitaliseringen under 1987 är en följd av den forskning som har skett och av alla de möjligheter som öppnas när det gäller att anskaffa datautrustning, att åstadkomma dataanslutning, i praktiskt taget varje landsända. Detta har alltså varit möjligt tack vare det arbete och den utveckling som televerket med sina skickliga tekniker har kunnat ägna sig åt och som också har varit mycket lyckosamma. Skulle man dessutom, som Olle Grahn säger, finansiera en del av de pengar som man vill ta ifrån televerket genom att sälja vinstgivande bolag, ja, då vingklipper man ju verket ytterligare. Det som ger vinster och intakter skall man alltså sälja för att få in medel som kan användas till någon form av konsumtion, men vilket företag gör på det sättet? Lönande verksamhet skall man inte sälja, utan den skall man behålla och om möjligt utveckla ännu mera. Jag är övertygad om att det är den filosofin som har besjälat den majoritet som har sagt nej till folkpartiets propåer i denna fråga.
Herr talman! Vi är helt överens om att det är viktigt med forskning även på detta område. Däremot är vi inte överens om att forskningen i så stor utsträckning skall ske inom televerkets eget verksamhetsområde. Jag menar inte att televerket inte skall ha en delvis egen forskning. Dessutom vill vi inte dra in alla forskningspengar. Utskottets ordförande kan heller inte finna att vi förespråkar något sådant i våra motioner. Men när man bedriver forskning och utnyttjar forskningserfarenheter för att kunna göra investeringar och stärka sin monopolställning, tycker vi att man bedriver verksamheten på ett felaktigt sätt.
Herr talman! Televerkets kostnader 1985/86 belöpte sig till ett belopp av 483 milj.kr. Folkpartiet ville att televerket skulle betala ytterligare 600 milj.kr. tillstaten. När det gäller finasieringen av detta, förmodar jag att en stor del av pengarna måste tas från det belopp som gäller forskning. Telenätet i USA nämndes ett tidigare inlägg som exempel på hur telenätet kunde bli bättre och annorlunda. Vad gäller just forskningen var det så, att när telenäten i USA splittrades upp på ett antal bolag släppte de forskningen, som skulle skötas på annat sätt. Nu är trenden den att bolagen är på väg att återinföra forskningen, då de märkte att de började sakta efter när de inte skötte forskningen på egen hand. De avsatte en ganska stor del av sina resurser för just den expansiva och snabba utvecklingen inom det teletekniska området. Den forskning som det svenska televerket bedriver skall vi inte stympa, utan den bör vara kvar i minst den omfattning som den har i dag.

Herr talman! I postens treårsplan för åren 1988 — 1990 sägs att ”få verksamheter i Sverige har en så frekvent kontakt med en så stor kundkategori som Posten. Bland hela den vuxna befolkningen besöker 8 av 10 posten någon gång per månad eller oftare.” I planen framhålls också att flera undersökningar visar att posten är ett omtyckt företag. En läsare av planen kan bli något ängslig för att posten därmed skulle vara mycket nöjd med sig själv, men man verkar vara uppmärksam på detta. I planen sägs nämligen bl.a.: ”För att behålla denna tätposition på attitydsidan och för att bli ett ännu mer anlitat företag är det mycket väsentligt hur Posten agerar i framtiden.” Efter det utspel om paketdistributionen som nyligen gjordes är det nog en del som frågar sig hur posten agerar i nuet. Jag skall emellertid inte ta upp tiden med den frågan nu, eftersom jag vet att den kommer upp i morgondagens frågestund. Från folkpartiet vill vi gärna instämma i de undersökningar som visar att posten får starkare positiva omdömen än de flesta andra verksamheter i Sverige. Av 15 miljoner brev varje vardag kommer de allra flesta fram både snabbt och säkert. Det är väl egentligen bara Stockholmsområdet som genom terminalskiften, omorganisationer och vissa personalproblem haft svårigheter det senaste året. Postens mest akuta problem för närvarande är annars prisstoppet. Posten förlorar ca 30 milj.kr. i månaden i uteblivna intäkter på grund av att brevportohöjningen inte fick genomföras. Risken för en ganska kraftig höjning av brevportot när prisstoppet hävs är ju uppenbar. I dag är det bara Finland och Holland som har lägre brevporto än Sverige. Jag hoppas att vi inte kommer att toppa listan efter en höjning. Postverket har satt upp tre viktiga målområden: service, prisutveckling och resultatnivå. Det två första har kortfattat berörts. Den resultatnivå som anges i propositionen, nämligen att resultatet före avsättningar bör motsvara 5 9o av omsättningen, tillstyrker vi också. Men det kan bli svårigheter om prisstoppet fortsätter för länge. Herr talman! Till det betänkande, TU:18, som vi nu behandlar finns två reservationer samt ett särskilt yttrande. Reservation nr 2 är från folkpartiet och behandlar den ersättning på 586 milj.kr. som staten betalar till posten för tjänstebrevsförsändelser. Vi tycker i folkpartiet att varje verk och myndighet skall bära sina egna portokostnader. Det tycker posten också och egentligen även ansvarigt statsråd. Redan för två år sedan togs ett sådant förslag upp av dåvarande kommunikationsministern. I förra årets budgetproposition sade kommunikationsministern, och nu skall jag citera, för det är så bra sagt att det inte finns någon anledning att försöka omformulera det. Kommunikationsministern sade så här om tjänstebrevssystemet: ”Det nuvarande systemet medför framför allt två problem som det blir alltmer angeläget att lösa. Det ena är det förhållandet att myndigheterna i dagsläget betraktar tjänstebrevsrätten som en fri nyttighet. Det andra problemet är att myndigheterna i dag möts av en faktisk kostnad när andra medier, exempelvis teletekniken, används i informationshanteringen. Om myndigheterna får betala för sin post, uppstår naturliga incitament till effektiva och kostnadsbesparande postrutiner vilket i sin tur har positiva effekter på statsbudgeten. Vidare gäller att om myndigheterna skall göra en riktig jämförelse mellan alternativa kommunikationsvägar måste de veta vad de olika alternativen kostar.” I årets proposition omtalas nu att en sådan översyn har inletts. Det tycker vi är bra. Men vi tycker att det går långsamt och vill med en nedskärning med 100 milj.kr. av anslaget betona att här säkerligen finns stora möjligheter till besparingar redan under detta budgetår.

Herr talman! Postens ”affärsmässiga” inriktning har nu drivits till sin spets. På flertalet hushålls bekostnad söker postverket efter exklusivare kunder. För att klara den nya inriktningen tvingas posten att anlita privata entreprenörer i stället för postens anställda. Så var t.ex. fallet under april månad när postverkets Express Mail Service, EMS, bröt samman. I stället för lyxkurirpost som EMS borde posten förbättra brevoch paketutdelningen till vanligt folk. På postanställdas overaller finns dekalen ”Posten Pålitlig Partner”. Ja, de som bär overallerna är säkert pålitliga, däremot inte de som tillhandahåller dem. Numera höjs de kritstrecksrandiga upp till de viktigaste kunderna, inte som förr bara hos bankerna, utan nu bärs de i gullstol av de statliga affärsdrivande verken. Detta fjäskande upprör såväl postens anställda som allmänheten. Vpk har som enda parti motsatt sig utvecklingen mot hårda lönsamhetsoch snedvridna effektivitetskrav inom den offentliga sektorn. Högern bugar förstås och ler och uppmuntrar till ytterligheter, men få länder har gått så långt i hög produktivitet som Sverige när det gäller verksamheter inom samhällsservice. Detta gäller inte minst posten och SJ. Det har de anställda bittert fått erfara allteftersom Feldt accelererar på den tredje vägen. Kraven drivs faktiskt in absurdum. För någon vecka sedan berättade postens anställda att de fått order om att hålla inne försändelser därför att de annars skulle nå adressaterna för snabbt i förhållande till de dyrare ilpaketen. Lagren växte och de anställda fick därmed inte sköta sitt arbete till kundernas bästa trots att de ville det. Vad anser Margit Sandéhn om detta förhållande? Har det över huvud taget diskuterats bland socialdemokraterna och inom styrelsen? Lördagsbrevsutdelningen dras nu in. Återigen ställs lönsamhetskrav mot övergripande mål om service åt alla delar av landet. Det innebär en klar försämring för dem som bor i glesbygd. Kommunikationsministern har påstått att tidningsutdelningen på lördagar ändå inte skall försämras av detta. Men i verkligheten ser det helt annorlunda ut. Så snart en av de entreprenörer som posten anlitat för tidningsdistributionen höjer sina priser, som t.ex. i Västerbotten, sker indragningar av lördagsutbärning av tidningar, såvida inte kommunerna går in med ekonomiskt stöd till postverket. Detta är orimligt. Det är ett sätt att lägga bördor på glesbygdskommunerna trots alla löften om postservice åt alla delar av landet. Vpk och centern har ett gemensamt särskilt yttrande om detta förhållande, som har uppdagats allteftersom och som jag har tagit upp också i frågor här i riksdagen. Postens tuffa affärsinriktning drabbar också SJ:s verksamheter. I jakten på sparobjekt pressar de olika statliga verken varandra genom ekonomisk krigföring till skada för samhällsekonomi och service. Trots att riksdag och regering beslutat att gods på landsväg skall flyttas över till järnvägstransporter för miljöns skull agerar affärsverken tvärtom: i dag håller postverket på att flytta över alltmer av postförsändelserna från tåg till lastbil. Oftast sker alla dessa försämringar i det tysta. Kommunikationsministern får t.o.m. ofta information av oss riksdagsledamöter i frågor som tillhör hans eget ansvarsområde — effektivitetskraven leder snarare till sönderfallstendenser än till utveckling. Det är min uppfattning. Vpk har i motion T904 tagit upp portosättningen. Vi vill ha ett nytt ekonomibrevporto, så att allmänhet, mindre förlag m.fl. får möjlighet att genom sänkt portokostnad sända böcker och tidskrifter. Vi vet att många stödjer vårt krav. Författarförbundet säger t.ex. att man ser de borttagna subventionerna som en kulturfara. En annan taxepolitik på posten skulle i det här fallet också främja yttrandeoch tryckfriheten, menar vi i vpk.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

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 18 behandlas anslag till postväsendet. I budgetpropositionen framhåller föredragande departementschefen bl.a. att de viktigaste mål som statsmakterna bör ställa upp för postverket är service, prisutveckling och resultatnivå. Den allmänna inriktningen av postverkets verksamhet skall enligt propositionen innebära en fortsatt kundorientering. Verksamheten skall syfta till att till rimligt pris och med god servicekvalitet betjäna såväl stora som små kunder i hela landet. När det gäller priserna för normalbrev anges som målsättning att dessa bör utvecklas högst i takt med den allmänna prisutvecklingen. För att på lång sikt säkerställa en stabil ekonomi i kombination med en lugn portoutveckling krävs enligt föredraganden en fortlöpande förbättring av postens produktivitet. Utskottet delar föredragandens uppfattning om målsättningarna för postens verksamhet beträffande resultat, prisnivå och service. Herr talman! Till utskottets betänkande har fogats två reservationer. Reservation nr 1 av vänsterpartiet kommunisterna gäller porto för trycksaker och ekonomibrev m.m. Reservanten vill att det skall tillskapas ett nytt ekonomibrevporto, som innebär lägre porto för de postkunder som är beredda att acceptera såväl en långsammare postgång som besväret att lämna in försändelserna på postkontor. Det finns i dag möjlighet för bl.a. mindre bokförlag att använda systemet med särskilda s.k. frankoetiketter. En överenskommelse har nyligen träffats efter förhandlingar mellan postverket och berörda branschorgan. Försändelserna behandlas som s.k. B-post och får i förhållande till vanlig brevbefordran reducerat porto. Med detta ber jag att få yrka avslag på reservation 1. Reservation nr 2 av folkpartiet behandlar anslaget Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser. Där vill man redan nu minska anslaget med 100 miljoner, då man anser att tjänstebrevsrätten har en negativ inverkan på myndigheternas kostnadsmedvetande. Utskottsmajoriteten erinrar om att en översyn av det nuvarande systemet med tjänstebrevsrätt redan har inletts. Därför finns det ingen anledning att nu minska förslagsanslaget, utan vi bör avvakta resultatet av översynen. Det är endast tio månader sedan denna översyn inleddes. Den tiden är inte till fyllest, tycker vi, utan vi vill naturligtvis avvakta resultatet av översynen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka avslag på reservation nr 2 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Margit Sandéhn säger att det är endast tio månader sedan översynen inleddes. Men den aviserades ju redan för två år sedan, och man tog tydligen god tid på sig för förberedelserna. Det är också faktiskt 14 månader kvar innan det budgetår som nu är aktuellt — 1987/88 — går ut. När man nu hållit på med denna översyn i tio månader kan man kanske inom ytterligare 14 månader ha kommit så långt att man kan börja göra dessa besparingar! Vår reservation är en markering av att vi tycker att det går för långsamt. Vi tror att man skulle kunna hinna börja vidta dessa besparingsåtgärder innan budgetåret 1987/88 är över.

Herr talman! Jag ställde några frågor till Margit Sandéhn, och jag fick inte svar på dem. Det var kanske inte så lätt att hinna förbereda det — det går ju snabbt undan här. Jag tog upp bl.a. några effekter av den affärsmässiga inriktningen, som jag menar har drivits till sin spets. De postanställda får nu hålla inne paket och tillåts inte av sina överordnade att leverera dem vidare till kunderna, därför att de då skulle komma snabbare fram än ilpaketen, som kanske skall till en annan kundkrets. Är det rimligt att ha det på det sättet? Jag undrar hur det så småningom går med den här efterfrågade höjningen av produktiviteten, som redan är väldigt hög. Man riskerar faktiskt att det går åt rakt motsatt håll om det skall fortsätta så här. Det kan ju inte gärna öka produktiviteten när man ger postens anställda mer att göra därför att de inte skall få sköta sina arbetsuppgifter. Jag vill gärna få en kommentar till detta. Jag vill också gärna få en kommentar till den hårda kritik som bl.a. Författarförbundet har framfört mot att det inte finns ett subventionerat porto som gynnar den typ av trycksaker som de har nytta av att kunna befordra till ett lägre pris. Ett sådant är vad vpk föreslår.
Herr talman! Sortering av paket skedde tidigare nattetid. Det gjorde att postpersonalen fick arbeta övertid. Den övertiden försvinner genom att man sorterar paketen på dagtid i stället. Det har i år träffats en överenskommelse med statens kulturråd, Sveriges Författarförbund, Svenska bokförläggareföreningen och Svenska bokhandlareföreningen angående dets.k. kulturportot. Överenskommelsen går ut på att författare, bokoch tidskriftsförlag samt bokhandlare ges möjlighet att sända böcker och tidskrifter med mellan 25 och 55 procents rabatt. Med denna överenskommelse var parterna mycket nöjda och hade ingenting att anmärka.

Herr talman! Vi skall ta regionalpolitiska hänsyn vid alla beslut, säger regeringen. Postverket säger i sin anslagsframställning: ”Beträffande tidningar är de största kunderna dagstidningar och stora förlag. Postens mål är bl.a. att öka I budgetpropositionen säger kommunikationsministern att han tillstyrker den allmänna inriktningen av verksamheten, som innebär en fortsatt kundorientering. Kundernas efterfrågan inom områdena informationsöverföring, varudistribution och betalningssystem bör vara styrande för postens insatser. Verksamheten skall syfta till att till rimligt pris och med god servicekvalitet betjäna såväl stora som små kunder i hela landet. Trafikutskottet erinrar om att föredragande departementschefen i budgetpropositionen uttalat målsättningen att kassaservicen via postkontor och lantbrevbärare med mycket få undantag skall vara rikstäckande och att den nuvarande goda geografiska tillgängligheten skall bibehållas. Allt det här låter väl bra. Men hur ser verkligheten ut? När John Andersson, vpk, den 26 mars här i kammaren frågade kommunikationsministern om denne ämnade vidta några åtgärder med anledning av att 16 linjer i sex kommuner i Västerbotten förlorade sin rätt och möjlighet att få sin lördagstidning, svarade statsrådet: ”Statsmakterna har lagt fast ekonomiska krav på postverket. Det innebär att postverket måste få göra den här typen av anpassningar i sin verksamhet inom ramen för de servicemål som riksdagen beslutar om.” Det här går inte ihop. Lönsamhetskrav ställs mot övergripande mål om service till alla postkunder runt om i landet. Postens mål att behålla dagstidningsvolymen gäller tydligen inte glesbygder. Regeringens tal om regionalpolitiska hänsyn väger för lätt när svårigheter uppstår. Indragen service kallar kommunikationsministern för anpassningar i verksamheten. Eftersom olika uttalanden strider mot varandra måste vi få klarhet i vem som, enligt regeringen, ytterst har ansvaret för att folk får sin lördagsutdelning. Eftersom vi i centern inte vill acceptera sådana här försämringar i servicen, anser vi att samhället här bör ta ett ansvar. Posten är ett statligt verk, och postservicen är en angelägenhet för oss folkvalda. Hur vi på bästa sätt skall kunna ta det ansvaret måste utredas, debatteras och beslutas. Herr talman! Sista ordet är inte sagt i den fråga som tas upp i det särskilda yttrandet i trafikutskottets betänkande 18.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa ett par frågor med anledning av motionerna T920 och T938, som handlar om ett par lokaliseringsfrågor inom postens område. Utskottet säger att det med anledning av motionerna vill konstatera ”att statsmakterna för postverket valt en styrform med angivande av övergripande mål för verksamheten. Därvid har riksdagen beslutat att postverket skall ge en snabb, säker och lättillgänglig postservice i hela landet. Verksamheten skall bedrivas rationellt och effektivt.” Min fråga är då: Innehåller de övergripande målen, som skall styra postverket, inte någonting om något regionalpolitiskt ansvar? Betänkandet säger ingenting på den punkten, och jag undrar som sagt: Är postverket i jakten på rationalitet och effektivitet befriat från varje regionalpolitiskt ansvar?
Herr talman! Posten har i dag hårda krav på sig att i alla sammanhang utnyttja sina resurser på bästa sätt och att verksamheten skall bedrivas rationellt och effektivt. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att posten självständigt bör besluta om regionalpolitiska frågor.
Herr talman! Det betyder då att posten inte ens behöver visa att regionalpolitiskt galna beslut åtminstone är ekonomiskt rationella. När den här kammaren diskuterar regionalpolitik, brukar det framhållas att t.o.m. det privata näringslivet skall ta sitt ansvar för en bättre regional balans. För att citera industriministern måste alla politikområden samverka, om regionalpolitiska mål skall uppnås. Hur kan posten vara befriad från ett sådant ansvar? Är posten verkligen befriad, måste det ju innebära att man får ta det litet lugnare och använda lite mindre bokstäver, när man diskuterar regionalpolitik och kräver ansvar av andra än de statliga affärsverken.
Herr talman! Nej, men det kan ju inte vara riktigt att vi här i riksdagen beslutar om var ett lokalt postkontor skall inrättas. Riksdagen har en gång fattat beslut om att det är posten som får avgöra detta. Visst tar posten också regionalpolitiska hänsyn, men just i den här frågan måste det ändå vara posten som får avgöra och inte riksdagen.
Herr talman! Motion T920 gäller inte något lokalt postkontor, utan det är fråga om ett regionkontor för ett mycket vidsträckt område med stort underskott på arbetsplatser, nämligen Södertörn och Gotland. Det regionkontoret ligger i den hetaste delen av den hetaste regionen i Sverige, och riksdagens trafikutskott har inga synpunkter i den frågan.

Fru talman! I det betänkande från finansutskottet som vi nu skall behandla finns det sju reservationer. Fem av dessa är undertecknade av moderata företrädare, och jag ber inledningsvis att få yrka bifall till de fem reservationerna. Den första reservationen av moderata företrädare är reservation nr 2, som rör anskaffning av ADB-utrustning. Det har ju alltid varit så när det gäller ADB-anskaffning för verk och myndigheter, att man måste samråda med den upphandlande myndigheten, statskontoret.

Vi reservanter tycker inte att det är rimligt att fortsätta med detta system. Inom de olika verken och myndigheterna finns nu en stor kompetens på'detta område. I propositionen föreslås också att två myndigheter, statistiska centralbyrån och centrala studiestödsnämnden, skall få möjlighet att själva upphandla datautrustning. Varför regeringen inte har velat ta steget fullt ut och tillåta att även andra myndigheter skall få den chansen redan nu har vi inte riktigt kunnat förstå. Dessutom är det en stor diskrepans i anslagen. Myndigheterna äskar nämligen 737 milj.kr. för datoranskaffning men får i praktiken disponera bara omkring 400 milj.kr. Beloppet har först reducerats av statskontoret och sedan ytterligare av departementet. Det finns flera skäl till att vi moderater tycker att de olika verken och myndigheterna själva skall få bestämma datorupphandlingen. Ett mycket viktigt skäl är att de kan ta hänsyn till de rationaliseringseffekter som en datoranskaffning ger och väga dem mot de allmänna förvaltningskostnader som myndigheten eller verket i fråga har. Det är val som i dagsläget inte alls ställs mot varandra — tyvärr. Därför tycker vi att denna reservation är utomordentligt berättigad. Den andra reservationen av moderata företrädare är reservation 4, som rör statistiska centralbyråns opinionsundersökningar, eller partisympatiundersökningar. Från moderat håll har vi i flera omgångar motsatt oss dessa undersökningar. Vi anser att sådana här undersökningar skall betalas av dem som har behov av dem. Det finns ingen anledning att belasta den statliga budgeten och att använda skattemedel. Det finns flera olika opinionsinstitut i landet som kan göra sådana här undersökningar. Om någon vill köpa en opinionsundersökning eller en partisympatiundersökning från SCB går det alldeles utmärkt att vända sig till statistiktjänsten på verket och göra det. Vi moderater tycker att det är den riktiga vägen att gå, och därför vill vi minska anslaget med 2 896 000 kr. Reservation 5 rör också statistiska centralbyrån, nämligen dess avdelning för statistik, register och prognoser, och det gäller företagens inlämnande av uppgifter för statistiktjänst. Det är i och för sig riktigt och viktigt att detta görs, men det sker i alltför stor utsträckning. Ibland kräver verken och myndigheterna, som SCB, alltför slentrianmässigt att få in många fler uppgifter än som i verkligheten behövs. Vi reservanter vill att myndigheterna skall vara utomordentligt restriktiva med detta, och vi överväger om inte delegationen för företagens uppgiftslämnande återigen borde inrättas. Reservation 6 rör också statistiska centralbyrån, och det gäller en överflyttning av ungefär 100 tjänster till Örebro.

Dessutom leder det till ineffektivitet i själva arbetet under ganska lång tid. Vi tycker att om fler tjänster skall flyttas över till Örebro skall verket självt få bestämma det, i den takt verket finner det lämpligt och på de avdelningar där det är rätt att göra det. Det är inte riktigt att bara besluta att 100 tjänster i en klump skall överflyttas utan att ta hänsyn till de sammanlagda kostnadseffekterna. Reservation 7 är den sista reservationen som jag skall beröra. Den gäller statens personoch adressregisternämnd. Vi har ett s.k. SPAR-register här i landet, där vi alla finns med och som innehåller flertalet viktiga uppgifter om oss. Registret har behandlats av dataoch offentlighetskommittén, som till sitt delbetänkande Integritetsskyddet och informationssamhället hade fogat en reservation, som gick ut på nedläggning av registret. Jag tycker att den reservationen var utomordentligt väl motiverad, och jag anser att registret i sin nuvarande utformning bör läggas ned. Däremot är det säkerligen riktigt att vi behöver ett centralt adressregister — men det skall inte innehålla alla dessa integritetskänsliga uppgifter, som finns i SPAR-registret. Ett adressregister behöver bara innehålla namn, adress och yrkesuppgifter. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till de fem reservationer där moderaterna finns med.

Fru talman! I finansutskottets betänkande 15 behandlas anslag för budgetåret 1987 87 minskas med 1 milj.kr. Vi gör det mot bakgrund av att vi anser dels att finansdepartementets utredningsverksamhet också bör omfattas av det generella sparmålet 2 26, dels att den oanvända balansen från 1985/86 blir högre än väntat. När det gäller anslaget till statistiska centralbyrån har vi från folkpartiet anfört reservation på tre punkter. Vi anser för det första att SCB tar för lång tid på sig att presentera importstatistiken. I dag tar det tolv veckor. Vi anser att det bör undersökas vilka möjligheter som finns för tullverket och SCB att effektivisera sitt samarbete för att på så sätt snabbare kunna lämna behövlig statistik. För det andra anser vi att onödigt uppgiftsinsamlande måste undvikas. Vi vet att SCB:s uppgiftsinsamlande innebär en belastning för företagen, i synnerhet de små företagen. Därför bör man noggrant pröva frekvensen av olika undersökningar och också mer kritiskt än för närvarande pröva om uppgifterna behövs. I vår sista reservation beträffande SCB har vi för det tredje ställt oss kritiska till flyttning av vissa tjänster till Örebro på det sätt som regeringen föreslår. Vi anser att SCB självt utifrån tidigare erfarenheter skall få avgöra hur tjänster kan överföras och när detta kan ske utan att något procentmål anges av regeringen. Slutligen, fru talman, har vi i en med moderata samlingspartiet gemensam reservation föreslagit att beslut omedelbart skall fattas om avveckling av SPAR-registret. Detta register är ett av de mest integritetskänsliga i Sverige. Köpare av uppgifter ur registret är bl.a. flera direktreklamföretag. Vi ser inga skäl för staten att bedriva denna typ av kommersiell verksamhet. Riksdagen bör alltså enligt vår uppfattning omedelbart fatta beslut om att avveckla SPAR. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1,3, 5, 6 och 7.

Fru talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas bl.a. och huvudsakligen anslag till statistiska centralbyrån. Statistik är i många sammanhang någonting nyttigt och nödvändigt. Den behövs för planering av samhällsutvecklingen liksom också för stora delar av näringslivets verksamhet. Men vissa inslag i det statistiska arbetet har på grund av det påtvingade uppgiftslämnandet en närmast förkvävande inverkan på framför allt de små företagen. I reservation 5, bakom vilken står representanter för samtliga borgerliga partier, framhåller vi att det påtvingade uppgiftslämnandet bör få en mindre omfattning. Man bör enligt vår mening även pröva om inte uppgiftssamlandet kan ske med längre intervall. Det är också viktigt att man endast inhämtar uppgifter som har adekvat betydelse och som uppfattas som viktiga även av dem som lämnar uppgifterna. Man bör alltså öka motivationen för vederbörande att delta i det här arbetet. Fru talman! Från centerpartiets sida har vi under en följd av år motionerat om behovet av en bättre kooperativ statistik, som vi anser vara otillfredsställande för närvarande. Vi har inte vunnit gehör för motionen i riksdagen, men i andra fora har vi vunnit ett visst gehör. Därför har vi nöjt oss med att till det här betänkandet foga ett särskilt yttrande. Vi förutsätter att bl.a. arbetet i det Kooperativa rådet leder fram till att det blir en mer utvecklad kooperativ statistik. Fru talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservation 5.

Fru talman! I detta betänkande behandlas datafrågor och vissa anslag till civildepartementet och dess myndigheter. Till betänkandet har fogats sju reservationer och tre särskilda yttranden. I reservation 1 föreslår Anne Wibble och Lars De Geer att anslaget till utredningsverksamheten skall minskas med 1 milj.kr. I den motion som är upprinnelsen till reservationen föreslogs minus 3 milj.kr. En neddragning av det begärda beloppet skulle innebära att den pågående utredningsverksamheten måste minskas. Eftersom utskottsmajoriteten inte ansåg att detta var lämpligt avstyrkte den motionen. Jag yrkar avslag på reservation 1. I reservation 2, som har undertecknats av utskottets moderata ledamöter, föreslår reservanterna att regeringen inför nästa budgetår ändrar budgetsystemet, så att myndigheterna själva kan köpa även större datorsystem. Det var detta som Rune Rydén argumenterade för. Nu är vi redan på väg mot en ökad decentralisering. Ett ökat ansvar läggs på myndigheterna. Alldeles som Rune Rydén sade kommer under budgetåret 1987/88 två myndigheter, centrala studiestödsnämnden och statistiska centralbyrån, att få disponera reservationsanslaget för anskaffning av ADB-utrustning. Detta innebär att utvecklingen går mot en ökad decentralisering, vilket jag tror vi kan vara överens om är bra. Men vi får väl ta ett steg i taget och avvakta resultatet av vad man nu påbörjar. Fru talman! I reservationerna nr 3,4, 5 och 6 samt i de särskilda yttrandena 1 och 2 behandlas statistik, register och prognoser. Jag skall säga några ord om detta. Statistiska centralbyrån kommer i fortsättningen att lägga upp arbetet så, att det mer direkt ansluter till departementsorganisationen. Detta gör att programindelningen blir tydligare, och den kommer att mer renodlat ansluta sig till de olika politiska områdena. I reservation 3 från folkpartiet argumenterar man för en snabbare framtagning av importstatistiken. Lennart Alsén berörde ju denna sak. Skälet skulle vara det — och detta skäl har jag givetvis stor respekt för — att företagen skulle få bättre möjligheter till marknadsanalys, bedömning av konkurrensförhållanden o. d. Problemet är dock, att om man absolut måste ha en snabbare publicering, skulle det med nödvändighet leda till en sämre, ibland kanske t.o.m. mycket sämre, statistik. Detta skulle ingen vara betjänt av. Här måste vi nog konstatera att det är viktigare med kvaliteten än med snabbheten. Annars kan kvaliteten bli så dålig att företagen leds fel. Med dessa argument yrkar jag avslag på reservationen. I reservation 4 återkommer moderaterna till sitt gamla yrkande att SCB inte skall göra s.k. partisympatiundersökningar. Utskottsmajoriteten anser liksom tidigare att det med tanke på mångfalden är bra att dessa undersökningar görs. Undersökningarna är bra från vetenskaplig synpunkt. Det relativt stora urvalet gör det möjligt att bryta ned resultaten på regional nivå. Dessutom görs de här undersökningarna, till skillnad från andra, med full insyn i materialet. Allt detta talar för att SCB bör få fortsätta med verksamheten. Innan jag yrkar avslag på reservationen vill jag bara påminna om vad vi i slutet av förra veckan fick ta del av på det här området. Den 1 maj kunde vi — jag tar bara ett exempel — höra att SEMKA, som hade gjort en undersökning i samarbete med Dagens Industri, kommit fram till att socialdemokraterna minskat med 6 26. Den 3 maj fick vi däremot av SIFO reda på att socialdemokraterna hade ökat med 0,6 76. Det här talar ju för sig självt. Någon av undersökningarna måste ju vara felaktig. I detta sammanhang skall jag inte anlägga några synpunkter på vem som har fel. Mina ärade meddebattörer kan kanske gissa sig till vad jag tror. Det viktiga är att vi måste ha kvalitet. Alla — även de som tycker att SCB inte skall göra partisympatiundersökningar — tror jag håller med om att SCB:s undersökningar är av hög kvalitet och att de bygger på ett gott vetenskapligt arbete. Med det anförda yrkar jag avslag på reservationen. I reservation 5, som för resten är den enda gemensamma för de borgerliga partierna, står det inledningsvis att man måste undvika ett onödigt uppgiftslämnande. Detta, mina herrar, är ju en självklarhet. Utgångspunkten för myndigheternas uppgiftsinsamlande skall vara att undvika att onödiga uppgifter samlas in. Regeringen har utfärdat en förordning som behandlar inhämtande av uppgifter från kommuner och företag. Enligt denna skall bara de uppgifter som med hänsyn till ändamålet är viktiga samlas in. Dessutom skall uppgiftslämnandet underlättas så långt det är möjligt. Det bör kanske också sägas att i SCB:s delprogram Civildepartementet ingår att man regelbundet skall se över företagens skyldigheter att lämna olika uppgifter. Man skall pröva om man kan göra urvalsundersökningar i stället för totalundersökningar, och man skall noga tänka igenom så att man inte kräver för mycket. Man skall vidare försöka sprida uppgiftslämnandet. Vi tycker naturligtvis att det är en självklarhet att myndigheternas arbete skall ”präglas av serviceanda och en positiv attityd”, som det står i reservationen. Det är en självklarhet som inte särskilt behöver understrykas. Jag tror att det var Rolf Kenneryd som sade att uppgiftslämnandet bör organiseras så, att de som lämnar uppgifterna upplever dem som meningsfulla. Ungefär så uttryckte sig Rolf Kenneryd. Det är självfallet bra, men jag tror inte att man kan vänta sig att det alltid blir så, att den som lämnar uppgift anser att det rör sig om någonting positivt. Ibland finns det kanske vissa svårigheter att överblicka det hela och förstå användningen. Utskottsmajoriteten anser alltså att det inte finns några skäl att vidta några särskilda åtgärder för närvarande. Därför yrkar jag avslag på denna gemensamma borgerliga reservation. I budgetpropositionen informerar föredragande statsrådet riksdagen om att han har för avsikt att föreslå regeringen att uppdra åt SCB att överföra så många tjänster till Örebro från Stockholm under de närmaste tre åren att minst 55 96 av de anställda, bortsett från dem som arbetar med intervjuer, kommer att finnas i Örebro. I reservation 6 uttalar utskottets moderater och folkpartister sammanfattningsvis, vilket särskilt berördes av Rune Rydén, att SCB självt skall få avgöra när flyttning skall ske och, om jag har förstått reservationen rätt, också hur många tjänster som skall flyttas. Vi som tillhör utskottets majoritet håller före att om man menar allvar med de regionalpolitiska strävandena måste man ibland, även om det kostar en del, ta till vara möjligheten att från verk i Stockholmsregionen flytta ut arbetsuppgifter till landet i övrigt. Därför yrkar jag avslag på denna reservation. Fru talman! Därmed har jag kommit till den sista reservationen i detta betänkande. Den gäller statens personoch adressregisternämnd, populärt kallad SPAR-nämnden. Ledamöterna från folkpartiet och moderaterna anser, som framgått av de tidigare inläggen, att SPAR-nämnden skall avvecklas. Riksdagen har tidigare efter förslag från finansutskottet beslutat att SPAR-nämnden skall ha en tillfällig status. Enligt majoritetens uppfattning bör riksdagen invänta dataoch offentlighetskommitténs slutbetänkande innan definitiv ställning tas till nämndens fortsatta verksamhet. Kommittén beräknas vara klar med sitt arbete till hösten 1988. Låt oss avvakta till dess. Då kommer vi att ha ett ordentligt underlag för att ta ställning. Fru talman! Med detta tror jag att jag, om också ibland kanske en smula ytligt, har berört samtliga reservationer i detta betänkande. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i alla dess delar och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vill till Arne Kjörnsberg säga att det vad gäller reservationen om anskaffning av ADB-utrustning tycks som om vi i viss mån följer samma linje. Det finns en viss förståelse från socialdemokratiskt håll för vår uppfattning att verken och myndigheterna själva skall få bestämma om sina inköp av datorutrustning. Vad jag sade i mitt anförande och nu vill upprepa är att det är beklagligt att man för närvarande ger en sådan frihet enbart till två myndigheter, nämligen statistiska centralbyrån och centrala studiestödsnämnden. Det är i detta läge inte bara fråga om att ta ett steg i taget, som Arne Kjörnsberg sade. Jag menar att det är bråttom. Man måste ta steget fullt ut och verkligen ge myndigheterna och verken en frihet i detta avseende. Det är en för dem viktig fråga att vid en rationalisering av verksamheten kunna väga datorkostnader mot exempelvis personalkostnader. Den möjligheten finns inte i dag med den långa handläggningstid som man får när man måste dels försöka upphandla datautrustning, dels diskutera detaljerna med statskontoret och därefter äska pengar. Det hinner då förflyta ett par år innan man kan få utrustningen i fråga. Det är en alldeles för invecklad handläggningsordning. Vad vidare beträffar statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar vill jag säga att vi på moderat håll inte har någonting emot undersökningarna som sådana. De är alldeles utmärkta. Vad vi har emot undersökningarna är att de betalas med skattemedel. Vi menar att så inte skall vara fallet. Om det finns ett stort intresse för dessa undersökningar är jag helt övertygad om att exempelvis partierna och andra intressenter är beredda att betala kostnaden för att ta fram partisympatiundersökningarna genom att köpa dem via statistiktjänsten på statistiska centralbyrån. Det är den vägen som man bör gå i stället för att direkt belasta skattebetalarna med detta. Vad så gäller myndigheternas uppgiftslämnande vill jag bara säga att det är en stor skillnad mellan små och stora företag i detta sammanhang. För de stora företagen är problemen inte så besvärliga. De kan ha för denna uppgift särskilt avdelad personal. De har tid och expertis för att fylla i alla blanketter som myndigheterna kräver att man skall lämna in i samband med statistikinsamlandet. För de små företagen är detta dock ett stort problem. De har varken personal, tid eller kunskaper att klara detta på ett tillfredsställande sätt, och därför bör myndigheterna gå dem till mötes genom att begränsa sin statistikinsamling så mycket som möjligt. De bör samordna sina uppgiftsbehov och samla in statistikuppgifterna vid så få tillfällen som möjligt. Dessutom bör man verkligen använda de insamlade uppgifterna, vilket inte sker i dagens läge. Vad gäller Örebro vill jag bara säga att regionalpolitik skall vara regionalpolitik och inte SCB-politik.
Fru talman! Arne Kjörnsberg säger att det förhållandet att onödigt uppgiftslämnande måste undvikas, såsom framhålls i reservation 5, är en självklarhet som inte behöver påpekas. Jag håller med om att det borde vara så, men verkligheten är annorlunda, herr Kjörnsberg. Därför behöver det även i dag sägas att onödigt uppgiftslämnande måste undvikas. Jag håller också med om att tillräcklig motivation inte alltid kan ernås bland de mindre företagarna för utförande av påtvingat uppgiftslämnande. Men nog behöver den ändå i väsentlig grad ökas, och ett sätt att förbättra den är att minska uppgiftsinsamlandet och genomföra det på ett sådant sätt att företagen i större utsträckning upplever det som meningsfullt. Reservationen har tillkommit för att bidra till ett större tryck på såväl regering som SCB. Även om det skulle kunna anses att det är fråga om självklarheter visar verkligheten att så inte är fallet.

Någon meningsyttring i detta hänseende redovisas ju icke i betänkandet.
Fru talman! Vad gäller reservation 3 hävdar vi fortfarande, Arne Kjörnsberg, att tolv veckor är en alldeles för lång tid för framtagande av en tillfredsställande statistik. Arne Kjörnsberg säger att kvalitet här ställs mot snabbhet. Men vi kräver faktiskt bara att tullverket och SCB skall se över sitt samarbete. Varje vecka som man kan vinna är värdefull i detta sammanhang. Jag tycker faktiskt att Arne Kjörnsberg kunde instämma i reservationens skrivning. Vad sedan gäller reservation 5 tror jag, med all respekt, inte att Arne Kjörnsberg känner till de villkor som småföretagen lever under. Vart man än kommer i dag stönas det över detta uppgiftslämnande, som av många upplevs som onödigt och kanske inte så meningsfullt. Byråkratin på detta område verkar faktiskt åtminstone för småföretagarna förlamande. Jag tror att Arne Kjörnsberg om han ger sig ut och studerar förhållandena kommer att snabbt inse att så är fallet.
Fru talman! Rune Rydén beklagar att det bara är två myndigheter som får möjlighet att genomföra datorinköpen på egen hand. Men Rune Rydén kan väl ändå ge mig det erkännandet att detta är ett steg på vägen. Vi får se hur utfallet härav blir. Jag tycker att det är viktigt att kunna väga datorkostnader mot personalkostnader, och det är ett av skälen till att man lämnar denna frihet till dessa båda myndigheter. Ni har vidare inget emot partisympatiundersökningar och delar min uppfattning att dessa har en bra kvalitet, men ni är emot att de skall betalas med skattemedel. Problemet är att dessa undersökningar är ganska dyra. Det är ju inte en tillfällighet att många av de stora tidningarna samarbetar om inköpen av dessa undersökningar. Vi tycker att samhället har råd att satsa de medel som behövs för att få en kompletterande undersökning utförd. Dessutom borgar denna undersökning för en annan öppenhet än de som köps av olika uppdragsgivare har. Jag vill göra några kommentarer till det Lennart Alsén och Rune Rydén sade om statistiken. Jag vänder mig till båda samtidigt. Jag skall inte hävda att jag har speciellt god kännedom om småföretagens villkor, Lennart Alsén känner säkert till dem bättre än jag. Men det är onödigt att framställa det som om jag vore helt renons på kunskap och information. Det kanske är att tai. Vad mer kan göras än att regeringen säger ifrån att bara de uppgifter som med hänsyn till ändamålet behövs skall samlas in och att uppgiftsinsamlandet skall begränsas så långt det är möjligt? Jag tycker denna strävan är helt klar, och jag tycker inte att det finns skäl att driva frågan längre. Med detta har jag också till en del kommenterat Rolf Kenneryds inlägg. Som svar på frågan från Rolf Kenneryd om hur vi ställer oss till den kooperativa statistiken, som det kommer förslag om från annat håll, vill jag säga att den frågan får prövas som vi alltid prövar förslag. Men låt oss säga att vi skall pröva detta förslag i positiv anda, om det nu kan betyda någonting för Rolf Kenneryd.
Fru talman! Till Arne Kjörnsberg vill jag bara säga att det i och för sig är bra att de här två verken, SCB och CSN, får en möjlighet att själva upphandla datorutrustning. Men det stora problemet är att det är många myndigheter som just nu står inför behovet att förnya sin datorutrustning, och det kommer att ske mycket snabbt. Det är fråga om ett eller två år. Sedan kommer samtliga dessa verk och myndigheter att ha ny utrustning, och då har de inte haft möjlighet att göra de avvägningar som Arne Kjörnsberg och jag i och för sig verkar vara överens om vore önskvärda, nämligen att kunna väga datorutrustningens kostnader och effektivitet mot t.ex. personalkostnaderna inom verket eller myndigheten i fråga. Därför tycker vi att man nu inte bara borde ta det här lilla steget på vägen utan ta steget fullt ut och ge verken och myndigheterna möjligheten att själva sköta upphandlingen. Kompetensen finns numera inom verken och myndigheterna. Att gå via statskontoret är en onödig och fördröjande omväg. Däremot tycker jag att det är riktigt att verken och myndigheterna i den mån de önskar skulle kunna få vända sig till statskontoret, som då kunde fungera som en konsultorganisation. Låt mig bara göra det tillägget, fru talman, att vi beträffande begränsningen av uppgiftsinlämnandet fick medhåll av Arne Kjörnsberg. Det noterar jag som mycket positivt. Jag frågar mig bara varför inte Arne Kjörnsberg och hans partikolleger kunde ta steget fullt ut och ansluta sig till den uppfattning som framförs i reservationen.
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse Arne Kjörnsbergs besked att man skall pröva förslag om kooperativ statistik i, som han sade, positiv anda. Jag ser med spänning fram emot den tidpunkt då detta kan behöva verkställas. Då kommer det att visa sig om detta uttalande kan anses ha något värde.
Fru talman! För att göra den borgerliga samstämmigheten total vill jag med förtjusning instämma i Arne Kjörnsbergs tankar på att med välvilja se på småföretagens svårigheter i det sammanhang vi har talat om.
Fru talman! Det enda jag inte begriper är att detta är en överraskning för herrarna. Har ni inte läst majoritetens skrivning i betänkandet? Där står ju det jag säger, att man skall ta all rimlig hänsyn och pröva varje krav på uppgiftsinlämnande. Om det tillåts mig, vill jag säga att hade herrarna läst betänkandet hade vi inte behövt ta den här diskussionen. Det kanske vi hade sparat litet tid på, men nu är det som det är. Kammaren övergick till att debattera finansutskottets betänkande 21 om statlig lokalförsörjning och vissa anslag för budgetåret 1987/88 inom civildepartementets verksamhetsområde. I fråga om detta betänkande skulle debatten vara gemensam för samtliga punkter.

Fru talman! Det nuvarande systemet för statsförvaltningens lokalförsörjning bygger på en ansvars-, kompetensoch befogenhetsfördelning mellan de myndigheter som anskaffar, förvaltar och upplåter lokaler och de som brukar lokalerna. Inom huvuddelen av den civila statsförvaltningen är byggnadsstyrelsen den som upplåter lokaler, och den förvaltar i dag nästan nio miljoner kvadratmeter. Byggnadsstyrelsen är uppbyggd på fem regioner och den centrala förvaltningen på sju byråer. Hela verket har drygt 2 000 anställda. Med nuvarande ordning saknar byggnadsstyrelsen konkurrens inom sitt område. Därmed är det svårt att bedöma verksamhetens effektivitet. De skillnader i redovisningssystem som finns mellan byggnadsstyrelsen och på marknaden verksamma fastighetsbolag gör det svårt att påvisa skillnader i lönsamhet och avkastning. Det som vid en snabb jämförelse frapperar är den betydligt större serviceorganisationen hos byggnadsstyrelsen. I stället för att köpa utredningstjänster och projekteringstjänster har man dem inbyggda i den egna organisationen. Fluktuationen i behovet av tjänster kan därför inte snabbt avspeglas i sänkta kostnader på de här områdena. Det som behövs är enligt vår uppfattning konkurrens. Enligt moderaternas mening bör byggnadsstyrelsens förvaltande verksamhet därför överföras till två eller flera fastighetsbolag. En väg kan vara att göra indelningen regionalt, ungefär i överensstämmelse med nuvarande regionala indelning. En annan väg kan vara att dela upp fastighetsbeståndet i två fastighetsbolag och låta dem arbeta parallellt på marknaden. Med denna förändring av byggnadsstyrelsens status blir det en självklarhet att statliga myndigheter, som har konstaterade behov av nya lokaler, förutom till de statliga fastighetsbolagen även skall vända sig till privata företag och inhämta offert på bästa och billigaste alternativ. Fastighetsbolagen kan då också efter bildandet introduceras på börsen i likhet med andra fastighetsbolag. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer som de moderata ledamöterna i finansutskottet fogat till utskottets betänkande 21.

Fru talman! Det är ett av alla erkänt faktum att byggnadsmarknaden i Stockholm är överhettad och att byggnadsföretagens resurser, kanske framför allt i fråga om personal, är hårt ansträngda. Från Stockholms kommuns sida har i anledning av detta dels det pågående reparations-, ombyggnadsoch tillbyggnadsprogrammet bromsats, dels och framför allt antalet nya byggnader av kontorskaraktär drastiskt skurits ned. I stället skall byggnadsindustrins resurser koncentreras på byggandet av största möjliga antal bostäder — detta för att vi så snabbt som möjligt skall kunna avhjälpa eller i varje fall lätta på rådande bostadsbrist i regionen. Detta är emellertid endast ett av skälen till att vi i folkpartiet vill reducera det i budgetpropositionen föreslagna anslaget till byggnadsarbeten för statlig förvaltning med 20 miljoner. I likhet med vad Rune Rydén nyss har anfört för moderaterna, anser vi att man bör undvika att ytterligare utöka statens fastighetsinnehav. I stället bör man undersöka möjligheterna till fortsatt förhyrning av nuvarande lokaler. Ett annat alternativ vore att för SCB:s lokalbehov utnyttja de lokaler som FOA inom kort lämnar i I1:s gamla kaserner på Östermalm. Finansministern har i olika sammanhang klagat på att riksdagsbehandlingen av årets budgetproposition försvagat budgeten, genom att man i vissa fall minskat de besparingar som föreslagits i denna budget. Ett tredje skäl för reservation 2 är därför att det förslaget skulle förstärka budgeten för 1987/88 med 20 miljoner, ett i budgetsammanhang ganska obetydligt belopp, men många bäckar små kan ge en hel å. Arne Kjörnsberg hävdade nyss att vissa extrakostnader för statistik vore att anse som nödvändiga. Hans yrkande, som heller inte rör något stort belopp, verkar dess värre åt precis motsatt håll på budgetunderskottet. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Vi har från centern i reservation 3 yrkat avslag på regeringens förslag till anslag till byggnadsarbeten för statlig förvaltning och föreslagit ett med 20 milj.kr. nedbantat belopp. Detta har sitt ursprung i det förslag som innebär en nybyggnad i kvarteret Rosteriet på Liljeholmen.

Det är desto mer anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten vidhåller regeringsförslaget som regeringen själv har lagt restriktioner på annan byggnation än bostäder i Stockholmsregionen. Därför anser vi att det hade varit naturligt att regeringen hade hjälpt till att förbättra bostadssituationen genom att nu dra tillbaka förslaget om en statlig förvaltningsbyggnad i detta område. Jag vill avslutningsvis rikta ett tack till Lars De Geer för stöd i argumentationen för vår reservation 3.

Fru talman! Vi behandlar nu ett mycket kort betänkande — inkl. reservationer är det på fem sidor. I reservation 1 vill moderaterna — utan att överraska någon, antar jag — privatisera. I detta fall skall man ta det i två steg, så det skiljer sig till en del från det normala förfaringssättet från moderat håll. Först skall byggnadsstyrelsens byggnadsinnehav överföras till fristående fastighetsbolag, och i nästa steg skall dessa bolag privatiseras efter det att de har introducerats på börsen. Utskottets majoritet delar inte reservanternas uppfattning att en sådan uppdelning axiomatiskt skulle leda till effektivare förvaltning och allt annat som påstås i reservation 1. Tvärtom anser vi att de ökade krav som ställs på exempelvis planering och besparingar enklare och effektivare tillgodoses när förvaltningen är samlad under en enhet. Detta ställningstagande innebär naturligtvis inte att vi menar att det alltid måste vara som det är. För effektivitetens skull bör byggnadsstyrelsen kanske överväga exempelvis försäljning av fastigheter i vissa fall. Det kan finnas flera skäl för det, men därifrån till moderaternas privatisering är steget långt. Därmed yrkar jag avslag på reservation 1. I reservation 2 från folkpartiet och moderaterna och reservation 3 från utskottets centerpartister föreslås med delvis olika motiveringar att byggande av ett förvaltningshus på Liljeholmen inte skall ske. Det planerade bygget är avsett för i första hand överstyrelsen för civil beredskap. Det kanske redan någon har sagt — jag bekräftar i så fall detta. Denna myndighet finns nu i inhyrda lokaler mycket centralt i Stockholm. Dessa lokaler är ur säkerhetssynpunkt inte bra. Dessutom vill hyresvärden sedan flera år tillbaka disponera lokalerna. Under hot om uppsägning och först efter det att en höjd hyresnivå accepterats har man blivit överens om att förlänga kontraktet i avvaktan på den byggnation som nu är aktuell. Det finns alltså starka sakskäl för detta förslag, och därför yrkar jag avslag på dessa reservationer. Jag vill bara något kommentera Rolf Kenneryds resonemang. Att tala om utebliven regionalpolitik var väl att tai. Det finns kanske inte utrymme för en diskussion om detta nu, men jag ville bara göra den markeringen. Vidare har vi särskilda myndigheter som har att pröva om och i så fall när en sådan byggnation skall sättas i gång. Jag anser att vi med varm hand och stort förtroende kan överlämna det till dem. Fru talman! Mina yrkanden är alltså: bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 21 och avslag på de tre reservationer som fogats till betänkandet.
Fru talman! Arne Kjörnsberg säger att det inte alltid måste vara som det är — det hälsar jag med tillfredsställelse. Därför tycker jag att det är synd att Arne Kjörnsberg inte litet närmare vill analysera vad vi moderater egentligen vill uppnå med vår reservation när det gäller byggnadsstyrelsen, dess fastighetsinnehav och fastighetsförvaltning. Vi vill att man skall kunna jämföra byggnadsstyrelsen med övriga fastighetsbolag. Med nuvarande organisation har vi ingen uppfattning i frågan, om det är ett väl fungerande verk eller ett mindre väl fungerande verk. Om man delar upp byggnadsstyrelsen på det sätt som har föreslagits i reservationen — vi har visat på två alternativa vägar, och vi säger inte att den ena är bättre än den andra — kan man få en möjlighet att göra en sådan jämförelse. Det skulle säkerligen leda till att vi fick en bättre fastighetsförvaltning och framför allt en konkurrens som vore till fördel för de statliga verk och myndigheter som anlitar byggnadsstyrelsen, och det måste väl vara någonting bra — eller hur, Arne Kjörnsberg? Om det visar sig vara en väg som leder till en effektivare, billigare och bättre fastighetsförvaltning för staten vill vi — det är helt riktigt — att de här fastighetsbolagen skall kunna introduceras på börsen och därmed också sedan kunna privatiseras.
Fru talman! Arne Kjörnsberg anförde att SCB för närvarande ligger i lokaler som är olämpliga från säkerhetssynpunkt. Jag har tillhört ÖEF:s styrelse i åtta år, och jag kan inte erinra mig att vi någon gång har fått den synpunkten oss serverad. Möjligheterna att förlänga hyreskontraktet hos Trygg-Hansa har jag själv undersökt; de är ganska goda. Arne Kjörnsberg säger att vi anser att man inte någonsin skall tillåta en nybyggnad i kvarteret Rosteriet på Liljeholmen. Det är faktiskt fel. Vi säger bara, Arne Kjörnsberg, att det med hänsyn till läget i Stockholm är fel tidpunkt att just nu, när resurserna behövs till helt andra saker, sätta i gång byggandet av en mycket stor kontorsbyggnad.
Fru talman! Arne Kjörnsberg berörde inte med ett ord den inkonsekvens som ligger i att å ena sidan stimulera byggnation av nya statliga förvaltningsbyggnader och å andra sidan lägga restriktioner på annan byggnation med samma syfte och i samma område. Det finns säkert starka sakskäl även för annan förvaltningsbyggnation än den statliga. I avvaktan på synpunkter på den inkonsekvensen tillåter jag mig att tolka Arne Kjörnsbergs tystnad på den punkten så, att han instämmer i att detta är mycket inkonsekvent.

Fru talman! Jag vet inte om Rolf Kenneryd inte lyssnade på mig eller om jag uttryckte mig så dåligt — det var säkert det senare. Jag sade att vi har myndigheter som har att pröva om och i så fall när en sådan byggnation skall sättas i gång. Jag sade att vi med förtroende kan överlämna den saken till dessa myndigheter. Jag har alltså kommenterat det, och jag vidhåller vad jag tidigare sade. Synpunkterna på säkerheten när det gäller SCB har jag faktiskt fått från människor som sysslar med dessa frågor. Vi får väl då mot varandra väga de uppgifter jag har fått och de uppgifter som Lars De Geer, som mångårig ledamot av ÖEF, har redovisat; han hade inte hört de synpunkterna tidigare. Jag har inte varit i kontakt med försäkringsbolaget — det hade däremot Lars De Geer. Vi har möjligen olika kontaktvägar. Men jag har på annat sätt fått reda på att försäkringsbolaget vill komma åt lokalerna, och det är först efter det att man gått med på väsentliga hyreshöjningar som kontraktet har förlängts i avvaktan på den aktuella byggnationen. Sedan till Rune Rydén: Vi har tidigare inte stått så långt ifrån varandra, men i det här fallet gör vi det. Jag tror inte det är meningsfullt att vi upptar kammarens tid med en fortsatt diskussion på denna punkt.
Fru talman! Det förefaller som om Arne Kjörnsberg förutsätter att andra statliga myndigheter skall tillse att den här byggnationen inte kommer till stånd under det budgetår som vi nu diskuterar. Hade det då icke varit logiskt att utskottsmajoriteten hade hjälpt finansministern att göra den besparing som det skulle innebära att icke avsätta dessa 20 milj.kr.?
Fru talman! Jag kan hålla med om att det tycks vara omöjligt att övertyga Arne Kjörnsberg om att byggnadsstyrelsen skulle vara ett undantag, eftersom en så stor och tung organisation tydligen anses effektivare och bättre än privata företag på fastighetsmarknaden. Jag menar att det hade varit rimligare att undersöka om byggnadsstyrelsen inte skulle delas upp på mindre, bättre fungerande enheter, som kunde jämföras med privata fastighetsbolag.
Fru talman! Till Rolf Kenneryd vill jag säga att jag avser de myndigheter som har att pröva hurudant arbetsmarknadsläget är just vid det aktuella tillfället. Detta har vi här i riksdagen inte möjligheter att göra, och därför finns det skäl att låta ifrågavarande myndigheter svara för denna prövning. Bara en kort kommentar till Rune Rydén. Ni tycker att byggnadsstyrelsen nu är mycket dålig. Men om man delar upp den i dessa två steg, så blir det hela väldigt effektivt enligt er uppfattning, och det går tydligen att tjäna en massa pengar. Det är symtomatiskt att ni då vill privatisera verksamheten.
Fru talman! Låt mig till Arne Kjörnsberg säga att vi vill uppnå den effektivaste möjliga statliga fastighetsförvaltningen. Det är vårt primära mål, och jag hade hoppats att Arne Kjörnsberg också skulle ha detta mål. Men tyvärr har vi varit tvungna att uppta kammarens tid med att försöka övertyga Arne Kjörnsberg om riktigheten härav.

Fru talman! Det är glädjande att det har varit möjligt att sammanföra fem betänkanden under en gemensam rubrik, som framför allt avser den grundläggande utbildningen vid våra högskolor. Det är glädjande, och man skulle önska att utbildningsutskottet kunde vara ett föredöme för kammaren, eftersom vi härigenom sannolikt kommer att spara en del tid. Möjligen kan ett sådant arrangemang också göra debatterna något intressantare. Det kan inte hjälpas, herr talman — om det tillåts mig att göra några anmärkningar — att det många gånger ter sig ganska tjatigt när kammaren debatterar betänkanden som kanske bara innehåller detaljfrågor, om än viktiga. Likafullt saknas det några delar. Vi skulle ha haft ytterligare två betänkanden med när det gäller den grundläggande högskoleutbildningen, nämligen vårdutbildningen och utbildningen för administrativa, ekonomiska och sociala yrken. De finns inte med av det enkla skälet att de redan har debatterats och blivit föremål för riksdagens beslut. Jag skall i det följande ändå försöka uppehålla mig vid några principiella frågeställningar när det gäller den grundläggande utbildningen, dels dess betydelse för samhället, dels dess betydelse för den regionala utvecklingen. Därefter kommer jag att övergå till att kommentera en del av de reservationer som finns i betänkandena. Det är en truism att säga att samhället är beroende av den högre utbildningen och forskningen. Vi behöver kunskaper och kompetens över hela linjen. Därför säger vi moderater att den högre utbildningen och forskningen i första hand skall styras av vetenskapliga mål. Så är det inte i Sverige för närvarande. Den s.k. högskolereformen vilar på en helt annorlunda syn och betyder en anpassning till marknadens behov. Det har lett till en politisering. Vi märker också när det gäller sektorsforskningen hur forskningen blivit alltmera politiskt styrd. I de yttersta av dessa dagar har vi också kunnat se hur man från regeringens sida vill få kontroll över högskolestyrelserna. Majoriteten av styrelserepresentanterna skall enligt ett förslag utses av regeringen. Vi menar att det är angeläget att gå tillbaka till den ursprungliga roll som universiteten bör ha. Man bör också se på helheten vad gäller den grundläggande utbildningen och forskningen. Dess bättre kommer vi 1991 att få uppleva detta. Men hittills i varje fall har vi behandlat dels grundläggande utbildning, dels forskningspolitik. Som vi moderater ser det måste ämnesstudierna utgöra grundvalen i den högre utbildningen. Grundliga kunskaper i de olika ämnena frambringar framför allt ett kritiskt tänkande. Detta i sin tur innebär att de enskilda institutionerna har en viktig roll att spela. Vi anser att uppbyggnaden genomgående borde vara sådan att man dels serverar ämneskurser, standardkurser, dels påbyggnadskurser och dessutom naturligtvis ställer krav på ordentliga förkunskaper hos de elever som påbörjar sina studier vid universitet och högskolor. Vi hoppas — det är ingalunda säkert — att den proposition som vi snart kommer att få se som ett resultat av tillträdesutredningen innebär förstärkta förkunskapskrav. Det behövs också genomgående en kreativ miljö vid våra universitet och högskolor. Ingen kan säga att vi i dag har någon genomgående kreativ miljö, utan många gånger är det tvärtom. Det behövs ett erkännande av universitetslärarnas roll, och det behövs en satsning på kvaliteten i utbildningen över hela linjen. Den svenska akademiska utbildningen måste hela tiden sträva efter att vara bäst i världen. Det duger inte att vi nöjer oss med någon andraeller tredjerangsplats. Skall vi även i fortsättningen hävda oss måste vi sträva efter att vara på topp. Beträffande den högre utbildningen och den regionala utvecklingen är det inget tvivel om att den högre utbildningen självfallet spelar en väsentlig roll som en motor. Utbildningsministern underströk 1975 i propositionen om förändringen av högskoleväsendet att man under den närmaste tiden inte avsåg att bygga ut den traditionella universitetsutbildningen utan i första hand var inriktad på att ute i regionerna försöka tillgodose det växande och mångskiftande behovet av klart yrkesinriktad utbildning på högskolenivå. Samtidigt underströks att fasta forskningsresurser bara skulle finnas vid de sex universitetsorterna samt i Luleå. Detta har alltsedan dess varit en ledstjärna för riksdagen när den har haft att ta ställning till olika förslag. De mindre högskolornas huvuduppgift måste vara att åstadkomma en kvalificerad postgymnasial yrkesutbildning på låt oss säga 80—100 poäng i normalfallet. Mellaningenjörsutbildningen, som är tänkt att omfatta just 80 poäng, kan ses som ett utmärkt exempel på detta. Samtidigt är det angeläget för de mindre högskolorna att skaffa sig någon nisch som gör att man kan erbjuda någon riksunik utbildning och därmed också kan falla tillbaka på en riksrekrytering. Jag besökte för ungefär en vecka sedan en av våra allra minsta högskolor, nämligen den i Halmstad, och kunde där ta del av just två sådana nischer som man utvecklat där. Det var dels en linje i idrottspedagogik, dels en linje för att utbilda s.k. utvecklingsingenjörer. Vi moderater har efterlyst ett uttalande från riksdagen när det gäller de små högskolornas framtida struktur som i huvudsak skulle överensstämma med de linjer som jag här har dragit upp. Vi har också i årets budget velat anslå 20 milj.kr. att fördelas mellan de små högskolorna som skulle syfta till att möjliggöra särskild utveckling av nya utbildningar för dem. Pengarna skulle också kunna användas för utrustning. I ett andra steg menar vi att man skulle ge ett klumpanslag till de små högskolorna och också upphäva skillnaden mellan allmänna linjer och lokala linjer och låta dessa små högskolor i större utsträckning bestämma själva hur de vill utforma sin verksamhet. Jag övergår nu, herr talman, till att granska en del av de reservationer som finns i de fem betänkandena. Jag kommer ingalunda att gå in på alla reservationer utan bara på några som kanske är av större principiellt intresse. Jag börjar med att se på den tekniska utbildningen. Det gäller alltså betänkande 16. Här kan jag konstatera att det är positivt att budgetpropositionen nu banar väg för en mellaningenjörsutbildning på högskolenivå som i sin tur bygger på en treårig teknisk gymnasieutbildning. Det är också positivt att YTH:s framtid utreds innan några nya beslut om utvidgningar fattas. Det finns emellertid några skönhetsfläckar. Den ena gäller den datavetenskapliga linjen, där en minoritet bestående av de borgerliga företrädarna vill att en sådan skall förläggas till Göteborg och Stockholm, något som majoriteten motsätter sig med hänvisning till att man vill avvakta resultatet av naturvetarutredningen, som har initierats av UHÄ, innan man fattar beslut. Detta är rätt förvånande och något ologiskt, eftersom man samtidigt vill lägga ner fysikerlinjen i Umeå och ersätta den med en linje för teknisk fysik, som då skulle kunna betecknas som en civilingenjörslinje. I den frågan vill man helt plötsligt inte avvakta naturvetarutredningens förslag. Det råkar vara så att vi nu har tillgång till naturvetarutredningens förslag. Det kom den 15 april. Det visar sig att man mycket väl kan inrätta de datavetenskapliga linjerna i Stockholm och Göteborg utan att ritningarna störs det allra minsta, medan däremot ett borttagande av fysikerlinjen i Umeå sannolikt gör det mycket svårt för Umeå att kunna vara med om den nya naturvetarutbildning som föreslås och där fysiken kommer att spela en väsentlig roll för just utbildningen i matematik och fysik. Man kan också ställa frågan om det är rimligt att i Umeå inrätta en civilingenjörslinje som uppenbarligen inte kommer att uppfattas som en egentlig civilingenjörslinje. Samtliga remissinstanser har avstyrkt, och bland dem finns också de tekniska högskolornas rektorskonferens, som sammanträdde i november 1986 och då hävdade att det för att utbilda civilingenjörer också måste vara fråga om en ”gedigen industriell utbildning”. Utbildningen måste också, slog rektorskonferensen fast, genomföras i en ”ingenjörsveten skaplig miljö”, som man menar helt saknas i Umeå. I den utbildning som föreslagits finns det nära nog inga inslag av teknisk-industriell utbildning, sammanfattade också rektorskonferensen. Hur skall man då klara detta? Ja, man får låna resurser från Luleå, har det sagts. Men det finns anledning att precis som remissinstanserna ställa sig tveksam till en sådan lösning. Vi har ju gjort en uppdelning mellan Umeå och Luleå. Luleå står för den tekniska utbildningen och för civilingenjörsutbildningen och har också fasta forskningsresurser när det gäller den tekniska sidan, medan Umeå får svara för de andra utbildningsbehoven i Norrland. Om civilingenjörslinjen skulle förläggas till Umeå har man anledning att befara att det beträffande civilingenjörsutbildningen kan komma att uppstå något av ett konkurrensförhållande mellan Umeå och Luleå. Man kan också fråga sig om det kommer att finnas tillräckligt rekryteringsunderlag. Inte minst mot bakgrund av naturvetarutredningens förslag borde det finnas skäl att i stället satsa på fysikerlinjen i Umeå. Civilingenjörsutbildningen bör vidare finnas där det finns fasta forskningsresurser, har vi hävdat från moderat håll. Det finns alltså anledning att avslå regeringens förslag när det gäller linjen teknisk fysik i Umeå. Det kan tilläggas att förslaget också innebär en nedvärdering av ämnet fysik och av fysikerlinjen. Av samma skäl finns det anledning att motsätta sig uppbyggnaden av en materialteknisk linje vid Uppsala universitet. Rekryteringen till den materialtekniska linje som finns vid KTH fungerar dåligt. Finns det då någon anledning att tro att rekryteringen skulle bli bättre om man inrättar ytterligare en sådan linje i Uppsala? Remissinstanserna har varit övervägande negativa. Frågan om den materialtekniska linjen utreddes 1980/81. Man kan alltså konstatera att det inte finns några motiv för att förlägga en materialteknisk linje till Uppsala. Men orsaken till att man vill göra det är uppenbar. Man vill på något sätt få linjen anknuten till högskolan i Falun-Borlänge. Men hur skall man kunna samordna en 4,5-årig civilingenjörsutbildning med en 2-årig lokal utbildning? Det vore bra mycket bättre att satsa på de studerandes möjligheter att utföra examensarbete vid de industrier som finns i Falun-Borlänge. Jag vill som hastigast kommentera även journalistutbildningen. Här föreligger återigen en borgerlig enighet. Utskottets borgerliga företrädare vill ha en förbättring av journalistutbildningen och knyter framför allt an till UHÄ-förslaget 1983 om en kortare journalistutbildning för personer som avlagt examen och klarat av sin 120-poängsutbildning. Den föreslagna utbildningen skulle alltså vara ett komplement till den redan existerande journalistutbildningen. När det sedan gäller det betänkande som behandlar anslagen till lokala och individuella linjer och enstaka kurser är det glädjande att kunna konstatera att utskottet här föreslår ytterligare 25 milj.kr. Utskottet tillstyrker emellertid inte fullt ut vårt krav att medlen i första hand skall gå till högskolorna i Karlstad, Örebro och Växjö och till universitetet i Linköping. Till sist några ord om anslagen till investeringar. Jag har här avgivit en reservation som gäller Vadstena slott. I Vadstena fruktar man att det återigen, eftersom slottet ligger där det ligger och inte i Stockholm, skall bli en försening av den absolut nödvändiga utbyggnaden av mellanvallen, som i sitt nuvararande skick inte bara ter sig frånstötande ur estetisk synpunkt utan också innebär att landsarkivet lider stor brist på lokaler.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
Herr talman! Jag ämnar inte fördjupa mig i någon omfattande debatt om de fem betänkanden från utbildningsutskottet som nu behandlas. Jag skall koncentrera mig på att argumentera för några få reservationer. I reservation 5 i betänkande 16 föreslås att riksdagen skall uttala sig för att engelska skall kunna vara undervisningsspråk under avslutningsåret vid någon civilingenjörslinje. Utbildningsutskottets majoritet har konstaterat att vilken högskola som helst kan besluta om att viss undervisning skall hållas på annat språk än svenska och att riksdagen därför inte behöver uttrycka sig om det. Ja, den rätten har förvisso varje skola. Utbildningsutskottet besökte för ungefär ett år sedan Norrköping. Där hade vi bl.a. tillfälle att delta en stund i en gymnasielektion, som hölls helt på engelska, fastän det inte var en språklektion. Skälet till att reservanterna vill ha riksdagens uttalande i den här frågan är att det skulle kunna innebära litet extra stimulans för dem som är beredda att sätta i gång försöksverksamhet med undervisning på engelska. Det vore bra. Regering och riksdag kan påstå att vi faktiskt har satsat ganska mycket på den tekniska högskoleutbildningen. Man skulle t.o.m. kunna tro att det därför är väl beställt med den. Tyvärr är det inte bra. Låt mig ta några exempel. Vi kan konstatera att för få av de studerande tar examen. En orsak till det kan förstås vara att de erbjuds attraktiva jobb så tidigt, att de inte tycker att det lönar sig att fullfölja studierna. En vanligare orsak är nog att det brister i undervisningens kvalitet eller att de studerande tvingas förvärvsarbeta under studietiden för att klara sin ekonomi. På flera håll har högskolorna inte haft resurser att bygga ut den tekniska utrustningen i takt med behovet. Det gäller särskilt datautrustning. Det är inte ovanligt att s.k. datahallar är inbokade 24 timmar per dygn för att studenterna skall få plats vid tangentbord och skärmar. Visst är det bra med en hög utnyttjandegrad av materielen, men det här exemplet torde vara bevis på att det behövs mer resurser. Folkpartiet vill medverka till en förbättring av den högre tekniska undervisningen genom att förorda den här aktuella anslagsökningen med 8 milj.kr. Om man arbetar i industri eller i hantverksyrke och vill utbilda sig till lärare inom de yrkesområdena kan man fr.o.m. den 1 juli 1987 få s.k. utbildningsarvode. Det skall kompensera det inkomstbortfall som drabbar den studerande under lärarutbildningstiden. Det har visat sig att det annars är oerhört svårt att rekrytera elever till sådan lärarutbildning, eftersom man vänder sig till personer som redan ”etablerat” sig med t.ex. familjeansvar och ”ställt in” familjens konsumtion efter de resurser som lönen utgör. I reservation nr 3 aktualiseras den orättvisa som ligger i att utbildningsarvodet endast gäller lärarutbildning till vilken huvudsakligen män känner sig kallade. Folkpartiet tycker att samma möjlighet till utbildningsarvode bör gälla för studerande vid vårdlärarlinje och handelsoch kontorslärarlinje. Även de linjerna rekryterar studerande bland personer, vilkas yrkesverksamhet är en viktig grund för lärarutbildningen. Det är naturligtvis otänkbart att utbildningsutskottets majoritet skulle lägga större vikt vid typiskt manliga lärarutbildningar än vid typiskt kvinnliga. Jämställdhet mellan könen är givetvis en självklar målsättning för allt arbete i utbildningsutskottet. Det kan dock vara så, att en begränsning av möjlighet till utbildningsarvode enligt utbildningsutskottets majoritetsförslag blir uppfattat som ett typiskt exempel på hur kvinnor diskrimineras. Därför skulle det vara bra för riksdagens rykte, om Ylva Annerstedts, Lars Leijonborgs och Björn Samuelsons reservation fick stöd av riksdagen. Reservation nr 1 handlar om journalistutbildning. Reservanterna efterfrågar en snabb igångsättning med försöksverksamhet för en förkortad journalistutbildning, som bygger på annan yrkesutbildning. I många år har man efterfrågat en sådan avkortad journalistutbildning. Det borde vara självklart att det är bra om yrkesutbildat folk med speciellt intresse för information kunde få en journalistutbildning på den grunden. 1983 föreslog universitetsoch högskoleämbetet att en sådan utbildning skulle startas. Vi tycker att det nu är dags att sätta i gång. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där företrädare för folkpartiet finns med i betänkandena UbU 1986/87:16, 19, 20, 21 och 23.